Fru talman! Kristina Zakrisson har frågat statsrådet Mats Odell om han, trots andra besked tidigare, nu har planer på att sälja LKAB eller Vattenfall - eller delar av deras verksamhet - redan före valet 2010. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Låt mig först erinra om vad som angavs i budgetpropositionen för 2007, nämligen att regeringen anser att det statliga ägandet bör minskas och att alla statligt ägda företag skulle bli föremål för analys och genomgång innan ställningstagande till en eventuell försäljning. Regeringens ambition att minska det statliga ägandet ligger fast. Staten kommer under en kortare eller längre tid även kvarstå som ägare i ett antal företag. Regeringen informerade även i samma proposition att det inte är aktuellt med en försäljning av LKAB eller Vattenfall, och det gäller fortfarande. Innan den ekonomiska och finansiella krisen inträffade genomförde regeringen framgångsrika försäljningar av tre av de sex utpekade bolagen samt försäljningen av en del av andelen i Telia Sonera. Förvaltningen och försäljningen av statligt ägda företag påverkas av det rådande osäkra ekonomiska läget. I varje enskilt fall kommer regeringen att agera som en ansvarsfull säljare, på samma sätt som regeringen agerar som en ansvarsfull ägare, med värdeskapande som övergripande mål. Arbetet med bolagsgenomgångar pågår, och vad gäller Vattenfall specifikt avser regeringen att återkomma till riksdagen med ett förtydligat uppdrag som speglas i en för Vattenfall mer ändamålsenligt bolagsordning. Som svar på Kristina Zakrissons fråga kan jag därför upprepa vad jag sagt tidigare, nämligen att varken LKAB eller Vattenfall är aktuella för försäljning innan valet 2010.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag tycker att det framgår tydligt att regeringen inte har för avsikt att sälja de här två bolagen under den här mandatperioden. Däremot känns det som om det kommer att ligga väldigt nära i tid nästa mandatperiod om ni, vilket jag hoppas att ni inte får, får fortsätta att styra nästa mandatperiod. Jag skulle trots det vilja ha ett lika tydligt svar när det gäller delar av verksamheterna. Jag tycker att jag fick ett tydligt svar: Nej, LKAB kommer inte att säljas ut. Nej, Vattenfall kommer inte att säljas ut. Men de sysslar ju med väldigt mycket. Jag skulle vilja ha ett lika tydligt svar att inga delar av de här verksamheterna kommer att privatiseras. Vi har nyss haft en debatt om gruvnäringen i Malmfälten och samhällsomvandlingen. Jag tycker själv att det känns tryggare att det är ett statligt ägande när det kommer till sådana här stora samhällsomvandlingar till exempel. För min del ser jag det som oerhört viktigt att Vattenfall och LKAB fortsätter att vara statligt ägda. Vattenfall har också ett väldigt stort ansvar och stora möjligheter att påverka hur vi ska hantera klimatfrågor i framtiden. Näringsministern säger också i svaret att regeringen avser att återkomma med ett förtydligat uppdrag som speglas i en för Vattenfall mer ändamålsenlig bolagsordning. Det vore intressant att få veta lite mer om vad detta innebär. Jag utgår ifrån att det handlar om att Vattenfall ska ta ansvar i miljöfrågorna, men jag skulle gärna vilja veta det. Jag skulle även vilja ha ett tydligt svar när det gäller delar av verksamheterna.
Fru talman! Jag kan ge ett förtydligande. När vi argumenterade för LKAB sade också alliansregeringen att med den här stora flytten i Kiruna och Gällivare-Malmberget kan vi inte sälja ett bolag och skapa osäkerhet. Det är ett av argumenten för varför LKAB är kvar i statlig ägo. Man ska inte röra om mer än nödvändigt. Det finns andra bolag som det är mycket mer naturligt att sälja, till exempel Vin & Sprit eftersom vi inte tyckte att staten skulle ägna sig åt spritproduktion. Det är klart att vi ska vara rädda om svenska naturtillgångar. Jag tror att det finns en jättestor uppslutning hos svenska folket för att säkra de delarna. Det gör alla regeringar runt om i världen, och det gör den svenska regeringen också. Vi kan ändå konstatera att det är ett problem att Vattenfall, om vi tar det som exempel, förvärvade både kolkraftverk och kärnkraftverk under den förra, socialdemokratiska regeringens tid. Man hade också uppbackning från Miljöpartiet och Vänsterpartiet att göra detta. Vi ser vilka diskussioner och debatter detta orsakar, inte minst i Tyskland. Den här regeringen har fått ägna mycket tid åt att försöka diskutera med den tyska regeringen, Vattenfall och andra aktörer för att inte Vattenfalls varumärke ska förstöras och försämras. De direktiv till Vattenfall som fanns i den gamla bolagsordningen var att de ska vara ledande i omställningen i Sverige. Det var den gamla sosseregeringen som tyckte att det skulle vara så. Men Vattenfall är ju ett internationellt bolag, och då måste man omfatta hela sitt bolag när det gäller att vara med i omställningen. Vi tycker också att ett viktigt uppdrag för Vattenfall är att stärka det egna varumärket. När man lyssnar till debatten tror jag att var och en förstår att det kan vara en viktig del i detta. Det tredje vi säger är: Förbättra lönsamheten! Det är inte rimligt att vi har en massa kärnkraftverk som står i Tyskland och här i Sverige. Vi förlorar pengar under resans gång. Vattenfall ska ha en sådan ordning på sina anläggningar att de också kan leverera de intäkter till staten som vi har rätt att ställa krav på. Det är detta som ligger i den här formuleringen om en ändamålsenlig bolagsordning. Vi ställer krav på Vattenfall. Vi ser att det finns väldigt mycket att göra för att förbättra på det området.
Fru talman! Man kan möjligen kritisera den förra, socialdemokratiska regeringen för att man bara sade att man ska vara ledande i omställningen i Sverige. Det är bra att man nu förbättrar det. Då var det viktigt att markera det. Man kanske borde ha markerat på en gång att det skulle vara i Sverige och överallt där man verkar. Jag tycker att det känns som en bra ordning att ändra den bolagsordningen. Som jag sade i mitt tidigare inlägg kommer jag från Kiruna, och både Vattenfall och LKAB är bolag som norrbottningarna känner stor stolthet över och har stort förtroende för. Jag vill att det ska fortsätta att vara så. Då ligger det också någonting i att Vattenfall behöver förbättra en del av det rykte som har skamfilats något under den senare tiden. Jag tycker dock inte att jag fick ett så tydligt svar. Jag skulle vilja ha ett lika tydligt svar att ingen del av verksamheterna kommer att privatiseras under mandatperioden som det jag fick att dessa inte kommer att säljas ut under mandatperioden. Möjligen missade jag det, men jag tycker inte att jag fick det svaret. Jag skulle vilja ställa den frågan en gång till. I svaret står det att regeringen kommer att genomföra en ansvarsfull försäljning - jag kommer inte ihåg hur det stod ordagrant. Om det ska gå till som vid avregleringen av Apoteket känns det inte riktigt betryggande. I gårdagens Dagens Industri var det en artikel där man är väldigt fundersam över regeringens agerande. Bland annat skriver man så här: Det är första gången i världshistorien som ett företags ägare bakbinder sig själva för att konkurrenterna ska komma i kapp. Jag ska inte läsa hela artikeln, men det känns inte betryggande om det ska gå till som med Apoteket. Men min huvudfråga som jag vill ha ett tydligt svar på handlar om ifall företagen inte kommer att säljas ut och inte heller delar av dem. Förhoppningsvis är det vi som har makten nästa mandatperiod och då kommer de inte heller att säljas ut. Men jag skulle vilja att näringsministern svarar på frågan när det gäller hela eller delar av verksamheterna.

Fru talman! Jag skulle vilja ha svar på hur regeringen och Maud Olofsson långsiktigt ser på Vattenfalls ägande om man tänker sig ett tidsperspektiv som är längre än ett år. Man kan tänka sig fyra år och åtta år fram i tiden. Är man då beredd att vara öppen för att plocka in privata intressenter och privatisera delar av verksamheten? Hur ser Maud Olofsson på det perspektivet? Vattenfall är som företag en oerhörd resurs. Det är den femte största elproducenten i Europa och den största värmeproducenten. I vårt land står Vattenfall för hälften av elproduktionen, och man har verksamhet i en lång rad andra länder som Danmark, Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien. Under 2009 köpte man också det nederländska energiföretagen Nuon. Man har en nettoomsättning på 165 miljarder, ett rörelseresultat på ungefär 30 miljarder, en elproduktion på 163 terawatt, en värmeproduktion på 35 terawatt och 33 000 anställda. Det är en oerhört stor resurs och ett välskött företag - någonting som jag tycker att vi i många stycken kan vara stolta över men som också behöver utvecklas, förändras, investeras i, och man behöver framför allt också ytterligare skärpa kraven när det gäller att vara ledande inom miljöarbete och ekologisk uthållighet. Där har man stora uppgifter i framtiden. Man måste också försöka att bidra till att minska koldioxidutsläppen, men också att leverera el till långsiktigt fördelaktiga priser till den svenska basindustrin som stod för en stor del av de 107 miljarder som var handelsöverskottet förra året. Det är oerhört viktigt att man har en stabil elleverans. Vattenfall kan där utgöra en viktig faktor och bör spetsa sin roll när det gäller elpriserna i förhållande till Fortum och Eon så att man inte uppfattar att det finns något annat än en konkurrenssituation mellan dem. Konkurrenssituationen på elmarknaden måste skärpas, och där kan Vattenfall göra en insats. De långsiktiga leveransavtalen till basindustrin är oerhört viktiga, och där kan regeringen också genom tydliga påtryckningar göra en insats. Vattenfall är som sagt en oerhört stor resurs och ett väl respekterat företag som har betytt oerhört mycket för uppbyggnaden av vårt land. Därför värnar vi från vår sida om att det ska vara i samhällelig och statlig regi. Därför vill jag också ha svar på frågan om hur Maud Olofsson ser på det här mer långsiktigt och inte bara till nästa år.

Fru talman! Det händer mycket när det gäller statliga företag, inte minst denna ombildning från affärsverk till bolag som sker nu. Det finns det kanske anledning att återkomma till, men jag tänkte inte ägna mig åt det nu. Jag reagerade när Maud Olofsson sade att Vattenfall hade satsat så mycket på den smutsiga kolen i Tyskland under den socialdemokratiska regeringen, och då skulle det vara intressant att veta: Har Maud Olofsson gjort någonting åt det under den här mandatperioden om vi socialdemokrater var så fruktansvärda? Vilka åtgärder har vidtagits? Om man tittar på det verkliga resultatet ser man att Vattenfall har gjort en stor investering under det här året, och det var när man gick in i det nederländska bolaget Nuon. Såvitt jag kommer ihåg - jag kan komma ihåg fel - handlade detta till stor del om kolkraft, fru talman. Vad är det egentligen Maud Olofsson står och säger? Är det bra när Maud Olofsson och hennes regering köper in mer kolkraft men inte när den socialdemokratiska regeringen styrde och bestämde i Vattenfall? Vad är det egentligen som Maud Olofsson menar?
Fru talman! För det första finns det en ideologisk skillnad mellan Socialdemokraterna - och oppositionen i övrigt också - och regeringen. Vi tycker inte att staten ska äga en massa bolag. Vi tycker att staten bara ska äga bolag när det finns ett samhälleligt intresse för det. Det var därför vi sålde Vin & Sprit, för vi tyckte inte att spritproduktion var någonting som staten ska ägna sig åt. Det är också därför som vi öppnar upp apoteksmonopolet. Vi tycker att det är bra att det finns andra aktörer på marknaden, både för kunderna och servicenivån och för alla de farmaceuter som nu är beredda att ta över en del av Apoteket. Jag vet att Socialdemokraterna är emot det här, men det är av ideologiska skäl man är det. Ni tycker ju att det är bra att staten äger bolag. Det tycker inte vi. Vi tycker att man ska motivera när det är bra att staten äger. Jag har precis diskuterat LKAB som en del i detta. När det gäller Vattenfall köpte den förra regeringen både kolkraft och kärnkraftverk i Tyskland. Man hade inte i direktiven till Vattenfall skrivit in att man skulle vara ledande i omställningen i hela bolaget, utan det gällde Sverige. Det var därför som vi ändrar på detta. Vad har jag gjort då? Vi har bidragit till att man byter ut en del av kolen till bioenergi. Det gör man i Tyskland. Det gör man nu i det nyköpta bolaget. Det gör man i Polen och i många andra länder för att minska koldioxidutsläppen. Jag ställer ökade krav på att de ska kunna leverera säkerhet. Det duger inte att äga dessa bolag om de står stilla som de gör och vi förlorar miljarder. Det duger inte! Vi kan inte ha en situation där befolkningen i Tyskland och regeringar i Tyskland och andra länder kritiserar Vattenfall på det sätt som man gör nu. Det duger inte! Därför har vi haft mycket tydliga diskussioner med bolagsledningen om vad som krävs när det gäller detta. Det är också ett slöseri med skattebetalarnas pengar om anläggningar står stilla och de inte sköts på det sätt som vi har rätt att förvänta oss. Det är precis det som är det viktiga i ägarrollen, att vara tydlig gentemot bolaget när man nu äger det och också driver det. Sedan handlar det, som Peter Hultqvist tar upp, om att också serva basindustrin. Självklart ska man göra det! Vi tycker att både Vattenfall, Fortum och Eon som är de tre stora ska leverera långsiktiga avtal till svensk basindustri. Rapporterna som jag har säger att det också sker i dag. Men då är det intressant att granska Socialdemokraternas energipolitik. Vad är det ni gör? Jo, ni vill ju inte skapa långsiktighet i energipolitiken! Ni vill ju öka kostnaden för produktionen. Ni vill öka kostnaderna för svensk basindustri. Ena gången står ni här och talar om höga ambitioner när det gäller klimatet. Andra gången står ni och värnar om låga energipriser till basindustrin. Tala om de här frågorna på samma gång, för om ni inte skapar långsiktig säkerhet för basindustrin kommer de inte att veta vilka villkor som gäller! Det är därför som vår ambitiösa klimat och energipolitik är så viktig också för långsiktigheten för Vattenfall och för andra bolag som verkar på det här området. Vi tycker att Vattenfall naturligtvis ska bidra till omställningen, och man gör också det genom investeringar i vindkraft, bioenergi och annat. Det tycker jag är bra, men det är också viktigt att Vattenfall värnar sitt varumärke, och där finns en hel del att göra för Vattenfalls del. Jag tror att det är viktigt att se att det finns en ideologisk skillnad mellan oppositionen och regeringen. Vi kommer att pröva i vilka sammanhang som staten ska äga och inte ska äga bolag, men vi har gett besked om LKAB och Vattenfall. Vi kommer inte att sälja dessa bolag före valet 2010. Det är den tid som jag kan överblicka och där vi har en överenskommelse, och det är också det som jag svarar på i den här interpellationen.

Fru talman! Det finns absolut en ideologisk skillnad. Det här är ett sådant område där det är väldigt tydligt. Vi tycker att statligt ägande, speciellt när det gäller företag som hanterar naturresurser, är oerhört viktigt. Det ger också en större garanti för att man tar hänsyn till miljö och befolkning. Jag tycker i och för sig, när näringsministern talar om att bara ha kvar bolag när det finns ett samhälleligt intresse av det, att Apoteket borde vara ett sådant företag där det verkligen finns ett samhälleligt intresse av att ha det kvar. Jag har fortfarande inte fått ett lika tydligt svar när det gäller delar av verksamheterna och jag vill gärna ha det. Får jag det inte nu heller måste jag tolka det som att delar av verksamheterna kan komma att säljas ut redan före valet. Att företagen ganska snart efter valet kommer att börja säljas ut låter ganska tydligt. Min starka förhoppning är att vi socialdemokrater tillsammans med Miljöpartiet och Vänstern kommer att vara de som har regeringsmakten efter nästa val. Då kommer de här företagen inte att säljas ut. Jag vill ha svar. Annars måste jag tolka det som att delar av verksamheterna kommer att säljas ut före valet. Då har man påbörjat försäljningen och ganska snart efter valet säljs resten. Får jag ett svar?

Fru talman! Det är inte orimligt att ha följdfrågor kring en sådan viktig fråga som Kristina Zakrisson har ställt. En naturlig följdfråga är att be näringsministern om en bedömning av hur hon ser på läget när det gäller Vattenfall som statligt företag långsiktigt efter 2010. Ser du det här som ett företag som ska vara samhälleligt ägt? Du säger att man ska pröva bolag och att ni tycker att det ska finnas särskilda skäl för att staten ska äga bolag. Finns det särskilda skäl för att Vattenfall långsiktigt ska vara statligt? Är det svårt att svara på den här frågan? För mig är det mycket enkelt att svara på den. Näringsministern för in någon sorts ideologisk diskussion om att man har olika uppfattningar. Så är det väl, men för mig är det enkelt att svara att vi inte kommer att privatisera när vi vinner valet 2010. Vilken är din bedömning som näringsminister? Anser du att vi ska föra in privata intressenter långsiktigt? Är det så att ministern inte klarar av eller inte vill göra en bedömning måste jag ju tolka det som att man egentligen vill privatisera delar av företaget eller hela så småningom i en längre process, att man faktiskt är öppen i sinnelaget för den typen av utveckling. Att man kan ge besked med ett nej fram till 2010 förstår jag, men jag tolkar ministern och den allmänna debatten inom högeralliansen som jag följer som att man ändå är öppen för en privatisering på sikt. Det innebär att Eon och Fortum i så fall har chans att även bli ägare i de här sammanhangen. Frågan är om detta egentligen leder till en skarpare konkurrenssituation. Vattenfall är en sådan oerhörd resurs som kan bidra och göra så väldigt mycket gott i det svenska samhället. De långsiktiga leveransavtalen var någonting som inleddes på Thomas Östros tid - jag vet att det var på det sättet så du behöver inte skaka på huvudet - och som har fortsatt. Det kan göras mycket mer. Det finns mycket som återstår att göra på det här området. Här har Maud Olofsson en utmaning att fortsätta att jobba med inom ramen för och med hjälp av ett statligt företag.
Fru talman! Maud Olofsson måste vara en av de politiker i Sverige som har den mest kortsiktiga agendan. Hon vet nämligen inte vad hon vill göra längre än fram till valet 2010. Det brukar inte vara så att politiker saknar idéer om vad som ska ske i framtiden. Snarare brukar det vara så att man får prioritera bland de idéer man har. Men det kanske inte är så för Maud Olofsson. Jag beklagar detta. Anledningen till att jag gick upp i talarstolen en andra gång var det som sades om att vi skulle skapa högre energikostnader för basindustrin och att ni hade en så ambitiös klimat och energipolitik. Det har naturligtvis inte vi, för det är ju alltid Mauds svar att vi inte har någon, att vi inget kan, att vi är helt korkade, att vi skriver fel motioner och att vi absolut inte gör någonting rätt. Det är Maud Olofssons vanliga retorik. Faktum är att den riktigt stora skillnaden mellan Maud Olofsson och oss framför allt är att Maud Olofsson tycker att det är rimligt att vi ska sälja vår förhållandevis billiga energi på den europeiska marknaden. Det vet alla som kan någonting om marknader, och det påstår ju Maud Olofsson att hon kan, att detta kommer att innebära att kostnaderna för den svenska industrin lär öka ordentligt. Maud Olofsson vill också säga att man öppnar för mer kärnkraft - vi ska inte ha en kärnkraftsdebatt här, jag vill bara peka på den idén - men staten ska inte tillföra några pengar till detta. Det var ju bra i och för sig. Kommer den kärnkraften, med de enorma investeringsmedel som krävs, att bli någonting som kommer att stärka basindustrin? Sannolikt inte, fru talman, utan det här har bara som vanligt sin grund i att Maud Olofsson inte kan föra en normal debatt utan måste skjuta från höften. Jag beklagar att vi har fått en sådan situation när det gäller energin, näringspolitiken och regionalpolitiken i Sverige.
Fru talman! Bara för att man inte delar varandras åsikter kan man väl ha lite hyfs i debatten. Jag tror att det är viktigt att betona att vi har olika syn på det statliga ägandet. Det som förenar oss är att vi tycker att naturresurserna är viktiga och att man ska värna dem. Det är också det som jag tror att svenska folket bryr sig om, att vi har ett ägande och en kontroll över de naturresurser vi har. Där tror jag att det finns en samsyn mellan oppositionen och regeringen. Låt mig ta ett exempel och försöka nyansera debatten. Vi har en diskussion om samägandet av kärnkraften och vi har fått Konkurrensverkets rapport där man inte tycker att det här är en bra sak. Ska vi lösa ut samägandet måste det också ske förändringar i de bolag som är inblandade. Så kommer av naturliga skäl att ske, annars kommer vi inte att kunna lösa upp samägandet. Jag har ändå förstått att Socialdemokraterna också vill göra någonting åt detta. Det är därför jag försöker att ha en något mer nyanserad bild när jag uttalar mig om detta. Om ni nu säger att det inte blir några klara besked om vad som händer efter 2010 skulle jag för min del börja undra över Vänstern som vill förstatliga allt mellan himmel och jord. Kommer ni att gå med på det? Med Lars Ohly som finansminister eller ansvarig för statliga bolag är det klart att ni kommer att få ett jättestort problem med att ge besked om vad ni tänker er för politik efter 2010 om ni skulle vinna valet. Det är det som är problemet när vi båda sitter i koalition med andra. Det är klart att ni också pratar å en allians vägnar liksom vi pratar å vår allians vägnar. Jag tycker att det är viktigt att säga att Vattenfall och LKAB förvaltar naturresurser. Det är framför allt de nationella delarna som är viktiga. Sedan måste vi som ägare vara tydliga med vad vi förväntar oss av de här bolagen. Då tycker jag att Vattenfall ska ta ledningen i omställningen. Jag tycker att LKAB ska vara ansvarigt när det gäller att bygga om Gällivare, Malmberget och Kiruna. Jag tycker att man ska medverka i detta. Sedan ska vi också ställa höga krav på avkastning från dessa bolag så att de kan ge pengar till andra saker i verksamheten som ingår i statens portfölj.